Herr talman! I samband med behandlingen här i kammaren av de familjepolitiska avsnitten i årets statsverksproposition har jag redovisat min syn på de samlade principerna bakom årets stora familjepolitiska reformarbete. Jag skall inte upprepa detta nu. Riksdagen har redan i det sammanhanget tagit ställning till de familjepolitiska förslagen i statsverkspropositionen som ju främst gällde en utbyggnad av bostadstilläggen och höjningen av statsbidragen till daghem och fritidshem. Vi håller nu på att förbereda en proposition om förskolan som bygger på barnstugeutredningens betänkande och som bl.a. kommer att innehålla förslag om införande av en allmän förskola, om speciella insatser för barn med särskilda behov och om kommunala förskoleplaner. I dag har riksdagen att behandla en mycket viktig del av det familjepolitiska reformprogrammet, nämligen stödet i samband med och närmast efter barnens födelse, stödet när barnen blir sjuka och stödet när ett svårt handikappat barn vårdas i hemmet. En av grundtankarna i det familjepolitiska reformarbete som vi nu står mitt uppe i är att det är föräldrarnas arbetsinkomster som är grundvalen för familjernas ekonomi. Det är av det skälet och av hänsyn till barnens behov som vi prioriterar en fortsatt snabb utbyggnad av samhällets barnomsorg. När det gäller kontantstödet anser vi att det skall inriktas på de sämst ställda och därvid särskilt ta sikte på de situationer då det i regel är ofrånkomligt att en förälder stannar hemma för att ta vård om barnen. Det omfattande reformarbetet på detta område har en god grund i det genomarbetade utbyggnadsprogram som familjepolitiska kommittén lade fram i sitt slutbetänkande. Förslaget om en föräldraförsäkring, som riksdagen nu har att ta ställning till, kommer att ge Sverige en unik ställning i världen när det gäller stödet i samband med barns födelse. Att fadern har en roll som försörjare i familjen är allmänt accepterat; att han också har ett värde som förälder och vårdare är något nytt, åtminstone i den utsträckning som det här är fråga om i lagstiftningen. Tanken att även fadern skall ha möjligheter att delta i arbetet med det nyfödda barnet med samma ersättning, pensionsskydd och anställningsskydd som tidigare endast gällt mödrar, i den mån det över huvud taget har funnits, är såvitt jag vet inte genomförd någon annanstans. Här i Sverige är förslaget hittills det mest konkreta i förverkligandet av ett lika ansvar mellan föräldrarna i arbetet med vården och fostran av barnen, vilket i sin tur är en förutsättning för jämställdhet mellan män och kvinnor. Denna samhällets markering av att modern och fadern delar ansvaret för barnens omvårdnad är viktig, inte minst för barnens skull. För föräldrar som inte är sjukpenningförsäkrade eller har låg ersättning vid sjukdom medför garantinivån på 25 kronor per dag avsevärda förbättringar. Garantinivån innebär att principen att stödet skall riktas till grupper som har särskilt stort behov av det också kommer till uttryck i föräldraförsäkringen. Särskilt viktig är garantinivån för de hemarbetande föräldrarna och för de yngsta mödrarna, som ännu inte har hunnit ut i förvärvslivet. För de förvärvsarbetande föräldrarna har det stor betydelse att föräldrapenningen liksom sjukpenningen nu skall ge en ersättning som motsvarar 90 procent av inkomsten i samband med att ersättningen blir beskattningsbar. Förslaget om sjukpenning vid vård av sjukt barn till förvärvsarbetande föräldrar har en kraftig förankring i de stora löntagarorganisationernas familjepolitiska program. Förslaget innebär ett stort steg mot lösandet av de problem som förvärvsarbetande föräldrar — i dagens samhälle i alltför hög grad kvinnorna — upplever när barnen blir sjuka. Även här markeras det lika ansvaret för barnen som män och kvinnor har genom att möjligheterna att stanna hemma tillkommer båda föräldrarna. I de familjepolitiska reformerna ingår också en väsentlig höjning av vårdbidraget till svårt handikappade barn. Vårdbidraget görs samtidigt beskattningsbart och ATP-grundande. Jag tycker det är mycket angeläget att den vårdinsats som föräldrar till svårt handikappade barn gör blir erkänd och då också ersatt på ett rimligt sätt. Förslaget om en förbättring av barnpensionerna innebär att alla ensamstående föräldrar i fortsättningen kommer att vara tillförsäkrade minst 70 procent av basbeloppet per år, vilket i dag motsvarar 253 kronor per månad för varje barn. Principen bör enligt min mening vara att alla barn till ensamstående föräldrar skall tillförsäkras ett likvärdigt ekonomiskt skydd. Förslaget innebär ett steg i den riktningen. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att det i riksdagen tycks råda enighet om huvudlinjerna i de av regeringen framlagda förslagen. Förslagen i propositionen bygger, som jag nämnt, i allt väsentligt på familjepolitiska kommitténs grundliga utredningsarbete. Jag vill gärna passa på tillfället att i det här sammanhanget också ge ett erkännande till de stora löntagarorganisationerna för den pådrivande roll de har åtagit sig i den familjepolitiska debatten såväl när det gäller principerna som när det gäller konkreta reformkrav. De förslag som regeringen här har lagt fram tar till stor del sikte på att tillgodose önskemål och reformkrav från de fackliga organisationernas sida. Uppslutningen kring huvudlinjerna i regeringens förslag är så mycket mer glädjande som förslagen — som jag inledningsvis nämnde — i långa stycken är nyskapande inte bara i Sverige utan över huvud taget. Att vi internationellt sett kommit så förhållandevis långt i vårt land i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor beror naturligtvis på att denna strävan i vårt land har så starkt stöd i breda befolkningsgrupper. De principer som jag har redovisat i den nu föreliggande propositionen kommer också att prägla det kommande reformarbetet när det gäller barnens omvårdnad och när det gäller jämställdheten mellan män och kvinnor.

Herr talman! Den här riksdagsdebatten är rätt belysande för familjepolitikens situation, för den splittring av familjepolitiken som vi har och en lång följd av år har haft. Väsentliga delar av familjepolitiken behandlades i riksdagen i början av april, då statsverkspropositionen och socialutskottets betänkande debatterades. En del kommer nu genom regeringens proposition och socialförsäkringsutskottets betänkande om familjeförmåner inom den allmänna försäkringen. Andra delar kommer inte upp till närmare debatt genom att regeringen inte velat medverka till att utarbeta erforderligt sakmaterial. Det är i och för sig inte fel att riksdagen vid flera olika tidpunkter debatterar skilda avsnitt av familjepolitiken — om det bara vore så att de skilda delarna vore väl samordnade med varandra, om delarna skulle bilda ett genomtänkt mönster, bygga på ett genomtänkt och samlat program. Men detta är inte fallet! Regeringen fortsätter den de otillräckliga punktinsatsernas väg som kännetecknade hela 1960-talet.

Det finns inte finansiella resurser för detta, och det är knappast heller möjligt från administrativ och lagstiftningsmässig synpunkt. Men jag menar att de delreformer vi gör bör vara så samordnade att de skilda delarna passar tillsammans — att den ena reformen inte motverkar den andra, utan tvärtom att olika reformer stöder varandra. Regeringens familjepolitiska proposition orsakar därför åtskillig besvikelse. Man kunde ha redovisat ett program, sin principiella syn på den framtida familjepolitiken. Familjepolitiska kommittén lade i sitt slutbetänkande fram ett underlag för en sådan redovisning. Det må vara att betänkandet i vissa delar var ofullständigt, men detta betänkande i förening med de många remissyttrandena kunde ha utgjort grund för en helhetsbedömning, i synnerhet som kommittén presenterade ett flerårsprogram för familjepolitikens utveckling. Om detta program säger regeringen nu ingenting. Man plockar ut en del förslag och säger ingenting om de övriga, vilket betyder att familjepolitikens framtid är oviss, i varje fall om den kommer att föras av nuvarande regering. Statsrådet Odhnoff sade nyss att hon i debatten i april klart redovisade regeringens syn på målsättningen och riktlinjerna. Statsrådet Odhnoff sade den 4 april att hon ganska klart redovisade synen. Det var en överdrift redan då; det var ingalunda klart och det var inte heller, som statsrådet Odhnoff sade, ganska klart. Det var tvärtom synnerligen oklart och ofullständigt. Regeringens proposition väcker alltså åtskilligt av besvikelse men också mycket av ointresse. Det är visserligen en hel del förändringar som föreslås, och de sammanlagda årskostnaderna beräknas till omkring 275 miljoner kronor. Men det torde ändå vara rätt få familjer som upplever reformerna som väsentliga förbättringar. En väsentlig del av kostnadsökningarna beror på att förmånerna kommer att beskattas, vilket gör att de reella förbättringarna blir helt andra än man först kan få intryck av. Härtill kommer — och det är avgörande — att familjepolitiken fått en sådan utformning att stora grupper av familjer inte kan förbättra sin standard genom egna insatser.

Det gör att många i dag bara säger att de förändringar som nu genomförs visserligen är bra, men inte blir det nämnvärt bättre för barnfamiljerna. Frågan är för många om förbättringarna skall räcka till för att familjen skall kunna behålla sin standard någorlunda oförändrad eller om standarden kommer att sjunka. Regeringen vidtar inte de förändringar i familjepolitiken och skattepolitiken som för många familjer skulle få avgörande betydelse: nya regler för bostadstillägg och barntillsynsavgifter och indexreglerade allmänna barnbidrag. Det skulle vara en betydelsefull familjereform. Den görs inte. Och kanske ligger den viktigaste familjereformen utanför dagens debatt och debattområde, nämligen en bättre prisstabilitet. Det är lätt att räkna ut vad en prishöjning på 6 procent eller mera under det här året och oförändrade barnbidrag kommer att betyda för många barnfamiljer. Herr talman! Jag har inte ambitionen att i dag dra upp någon ny och större familjepolitisk debatt — den debatten fördes i början av april — men jag har velat göra dessa allmänna kommentarer innan jag helt kort nämner några av de delreformer som vi i dag skall besluta om. De förändringarna betyder på flera punkter värdefulla förbättringar. Moderskapsförsäkringen omvandlas till en föräldraförsäkring, och förmånerna förbättras för en del grupper. Föräldrar som behöver ta vård om sjukt barn kan få rätt till sjukpenning. Vårdbidrag och barnpensioner förbättras. Vi är i väsentliga avseenden ense om de förbättringarna.

På några punkter skulle vi i folkpartiet ha önskat att reformerna hade fått en annan utformning. Jag skall kortfattat beröra reservationerna. Då det gäller föräldraförsäkringen beklagar vi att regeringen stannat för att avvisa familjepolitiska kommitténs förslag att ersättningstiden för föräldrapenning skall vara åtta månader. Regeringen har stannat för att bibehålla ersättningstiden sex månader. Det skulle ha betytt väsentliga förbättringar för barnfamiljerna, om en förlängning hade kunnat ske, i synnerhet som det är rätt vanligt att en del av sexmånadersperioden utnyttjas före förlossningen, varigenom ofta bara fyra, fem månader återstår.

Detta är för övrigt en av de få formuleringar i propositionen som pekar framåt — formuleringar som visserligen är till intet förpliktande men som ändå antyder att flera reformer kan komma i annat sammanhang. Vi har menat att riksdagen hade bort följa de förslag som förts fram i motioner om förskjutning av ersättningstiden i de fall då föräldrar till följd av barns sjukdom varit förhindrade att vårda barnen. Det borde utan nämnvärda administrativa och statsfinansiella komplikationer ha varit möjligt att förlänga tiden så, att föräldrar skulle kunna vara hemma under totalt sex månader, även om de skulle förvärvsarbeta under den tid då deras barn är på sjukhus. När barnet så småningom kommer hem från sjukhuset bör samhället lämna föräldrarna sådant stöd, att de kan vara hemma och ge barnet erforderlig omvårdnad. Vi har vidare sagt att det borde vara möjligt för de föräldrar som så önskar att liksom nu få ett engångsbelopp från föräldraförsäkringen. Jag har stor förståelse för de resonemang som familjepolitiska kommittén fört på den punkten. De gjorde ett starkt intryck på mig i det skede då kommittén behandlade dem.

Resterande reservationer kommer att behandlas av andra talare i denna debatt, och därför skall jag ytterligt kort beröra dem. Många remissinstanser har framhållit att inte bara nuvarande regler beträffande adoptivbarn utan också familjepolitiska kommitténs förslag på den punkten är för restriktiva. Regeringen föreslår att föräldrar skall få föräldrapenning i 20 dagar, men remissinstanserna har här lagt fram tungt vägande skäl till att förlänga tiden för att likabehandla adoptivbarn med andra barn. Det fanns sympatier inom kommittén för att gå längre än man gjorde. Det framgår av socialförsäkringsutskottets skrivning att det även där finns sympatier för att gå längre; utskottet stannade dock nu för att vänta. Jag tycker att många remissinstanser har redovisat så starka, välgrundade och övertygande argument att det borde vara möjligt att ta ett beslut redan nu. För måttliga kostnader skulle vi här kunna förbättra samhällsstödet för en grupp människor där motiven för en sådan förbättring är starka. Frågan om ATP för barnavårdande insatser i hemmet har vi talat om mängder av gånger inom riksdagen. Vi upprepar nu vårt krav på att hemarbetande skall få rätt att tillgodoräkna sig pensionsår inom tilläggspensioneringen för barnavårdande insatser i hemmet. Bl. a. med hänsyn till att samhällets barntillsynsresurser är så otillräckliga måste ett antal föräldrar avstå från förvärvsarbete för att vårda barn i hemmet. Andra väljer själva det alternativet. Vi menar att det är rimligt att de grupperna skall få ett ATP-skydd. Slutligen berörs frågan om ett bättre anställningsskydd i samband med barnsbörd.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

Herr talman! Vi behandlar nu socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19 i anledning av propositionen 47 angående förbättrade familjeförmåner inom den allmänna försäkringen jämte motioner. I propositionen läggs fram förslag om förbättringar av samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljer, särskilt i anslutning till barns födelse och vid vård av sjukt eller handikappat barn. Jag finner de i propositionen föreslagna förbättringarna vara värdefulla och vill i stort sett stödja de förslag som lagts fram i propositionen. I något fall har jag dock en avvikande uppfattning. Detta utgör en klar förbättring mot nuvarande bestämmelser. Däremot tycker jag att den tid varunder föräldrapenning kan utgå borde vara längre än sex månader, och vi skulle gärna velat tillstyrka längre ledighet — såsom föreslås i ett antal motioner — men i det ekonomiska läge vi har i dag finns knappast möjlighet att just nu förlänga ersättningstiden. Propositionens förslag att föräldrar skall erhålla rätt till sjukpenning under tio dagar per familj och år för vård av sjukt barn, som är under tio år, är ett bra förslag. I motionen 1688 från centeroch folkpartiledamöter föreslås att vid den fortsatta utbyggnaden av familjestöd bör övervägas om inte en utsträckning av ersättningstiden till fler än tio dagar per familj och år bör gälla för familjer med många barn. Enligt min uppfattning är det angeläget att detta uppmärksammas. Utskottet har också i sin skrivning uttalat sig för att denna fråga bör aktualiseras i det kommande reformarbetet. I en centermotion, väckt vid riksdagens början av fröken Andersson i Stockholm m.fl., föreslås sådan ändring av allmänna försäkringslagen att tilläggssjukpenning kan utgå, om kvinna på grund av barns sjukdom är förhindrad att ha barnet i sin vård, under förutsättning att läkarintyg styrker barnets behov av moderns närhet. Med propositionens förslag är denna motion i huvudsak tillgodosedd. Skulle det visa sig att propositionens förslag med en ersättningstid utdragen till 240 dagar inte är till fyllest i detta avseende, återkommer vi med förslag längre fram. De förbättringar som föreslås i propositionen av vårdbidrag för svårt handikappat barn och av barnpensionerna hälsar vi med tillfredsställelse. Vi har en motion från centern angående adoptivföräldrars jämställdhet med biologiska föräldrar. Motionen gäller anställningstrygghet vid adoption och föräldrapenning under tio dagar för vardera föräldern i anslutning till barnets ankomst till familjen. Propositionens förslag tillgodoser motionens önskemål. På en punkt har vi emellertid reserverat oss, nämligen beträffande möjligheten för förälder som vårdar små barn hemma att få tillgodoräkna sig pensionsår inom tilläggspensioneringen. Vi menar att föräldrar som avstår från förvärvsarbete för att vårda barn hemma fullgör en värdefull samhällsinsats. Bristen på barntillsynsplatser tvingar många föräldrar att stanna hemma hos barnen när de är små. Det är bara ett led i valfriheten och i samhällets uppskattning av de barnavårdande uppgifterna att den som vårdar barn i hemmet får tillgodoräkna sig ett visst antal pensionsår inom tilläggspensioneringen. I motionerna 154 och 163 krävs att frågan blir föremål för närmare utredning, varför förslag snarast bör föreläggas riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 5, som är fogad till socialutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! På listan över förhandsanmälda talare står jag anmäld för S minuter, ehuru jag angivit 10 minuter. Jag hoppas emellertid att jag inte skall behöva utnyttja alla dessa 10 minuter. Att moderata samlingspartiet inte har avlämnat några reservationer till propositionen om beskattad sjukpenning och bara två reservationer när det gäller familjeförmånerna innebär inte att vi till alla delar instämmer i vad propositionerna föreslår. Men det är nya, stora, omfattande och mycket kostnadskrävande reformer. Därför har vi valt att se hur reformerna utfaller i framtiden. Vi kan samla erfarenheter, varpå vi med större säkerhet kan återkomma och föreslå de ändringar som vi kan finna befogade. När det gäller socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19 har vi två reservationer. Den ena gäller den gamla kära bekanta frågan om ATP-år för de mödrar som är hemma och vårdar sina barn. Vi behöver kanske inte orda så mycket om den reservationen. Det har dock kommit en nyhet i debatten. Det gäller den utredning som professor Hegeland gjort om hemmakvinnans situation. Den är mycket intressant och lärorik att läsa. I samband med denna utredning har man gjort en SIFO-undersökning i januari 1973. Frågor har ställts till 1 200 personer om deras uppfattning om kvinnan och hemarbetet. Det är ganska intressant att notera att inte mindre än 93 procent höll med om att de flesta förvärvsarbetande småbarnsmammor skulle — om de hade råd — göra några års avbrott i förvärvsarbetet och vara hemma medan barnen är små. 84 procent höll inte med om att när samhället löst frågan om barntillsyn kommer ingen kvinna med småbarn att vilja vara hemma. Dessa siffror är mycket intressanta. Även om vi får ett fullt utbyggt system med barndaghem, kommer många kvinnor att vilja vara hemma och om de får någon ekonomisk kompensation kommer de att vilja vara hemma i än större utsträckning. Det är väl detta som kan sägas vara nytt i debatten och som givit litet mera kött på benen. Mot den bakgrunden skulle det vara bra, om man kunde ge kvinnor som vill vara hemma och sköta sina barn rätt till pensionsår. Det skulle stimulera dem att göra den insatsen och det skulle också längre fram i livet när de går ut i förvärvsarbete hjälpa dem att få full pension från ATP. Det fordras som bekant 30 år för att kunna få denna fulla pension.

Vi har ju generell pension för alla vid 67 år och den pensionen kommer väl kanske i framtiden att utgå vid 65 års ålder. Jag vet inte om utskottet har tänkt sig att hemmakvinnorna skall ha divergerande pensionsålder. Det har i varje fall inte vi tänkt oss. Pensionsåldern är fixerad utom för vissa, speciella yrken. Man kan inte tänka sig olika pensionsålder för hemmaarbetande kvinnor. Frågan om att göra en rättvis uppskattning i pengar räknat av kvinnans arbete i hemmet behöver vidare utredas. Men under tiden kan man ändå införa rätten för de kvinnor som vårdar minderåriga barn i hemmet att få antecknat pensionsår för sitt arbete. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 5. skap. Många kommunalt och statligt anställda har faktiskt ända upp till tolv månaders tjänstledighet i samband med havandeskap. Motionen utmynnar i ett bifallsyrkande till moderata samlingspartiets partimotion 843, i vilken också krävs tolv månaders tjänstledighet i samband med havandeskap. I princip tycker jag det är riktigt. Det bör vara jämställdhet med de kommunala och statliga befattningshavare som har den förmånen. Att vi har stannat för åtta månader i reservationen beror faktiskt bara på att utskottet på s. 19 i sitt betänkande ganska bestämt har skrivit om föräldrapenning under åtta månader i framtiden. Man förutsätter att Kungl. Maj:t skall framlägga ett förslag om åtta månaders ersättning i samband med havandeskap. Det är främst för att kvinnor som på grund av tungt arbete måste avbryta jobbet två månader före nedkomsten skall kunna få föräldrapenning under sex månader efter nedkomsten. Vi får väl hoppas att det förslaget kommer, och det är också därför vi moderater har förenat oss med folkpartiet och krävt åtta månaders rätt till tjänstledighet. Det är ganska märkligt att utskottet skriver om åtta månaders ersättning men inte samtidigt skriver om rätten till tjänstledighet under motsvarande tid. Det borde vara en logisk följd. Med det anförda yrkar jag alltså bifall till reservationen 6. Herr talman! Jag vill be kammarens ledamöter att se på lagtexterna på s. 26 och 27 i utskottets betänkande. Utskottet har märkligt nog föreslagit en ändring av skrivningen i tre paragrafer. Paragraferna är mycket suddigt skrivna och svårbegripliga. Det är anmärkningsvärt hur mycket man får ändra på lagtexter nu för tiden. Speciellt gäller det 5 8. Lagtexten där avser garantera det förhållandet att det alltid skall utgå stöd till vårdnadshavare motsvarande bidragsförskottets nivå. Barnpensioner från folkpensionen skall anpassas efter utgående änkepension eller ATP-pension, och det är riktigt. Men de skall också anpassas till en pension som har köpts eller kunnat inköpas för ett engångsbelopp som någon underhållsskyldig har erlagt. Samma sak framgår också mycket tydligt i specialmotiveringarna på s. 62 i propositionen. Men det kan man faktiskt inte läsa ut ur 5 8 i Kungl. Maj:ts förslag, utan vi har fått göra ett förtydligande i utskottets förslag. Jag skulle inte ha tagit upp detta om det inte hade varit så att när vi behandlade frågan om studiemedel så var det också fel i lagtexten. Man hade skrivit barnbidrag i stället för barntillägg, vilket ju är något helt annat. När vi häromdagen behandlade ett byggnadsärende upptäckte vi också fel i lagtexten. Statsrådet Lidbom sade att det var så angeläget och så bråttom med en social reform att även om skutan inte var riktigt tät skulle den ändå sättas i sjön. Jag delar inte den uppfattningen. Jag hoppas emellertid att detta är engångsföreteelser och att det skall bli bättre i fortsättningen i detta avseende.

Herr talman! Föredragande statsrådet har här redogjort för principerna i denna helt unika reform som riksdagen är beredd att ta i dag. Man hade kanske — efter den behandling som ärendet har varit föremål för — trott att man inom utskottet var mycket enig och att det bara var marginella förändringar som krävdes. Det framgår inte minst av de Men sedan går herr Mundebo upp i denna talarstol och uttalar att detta är något som han är mycket besviken över. Det är något som inte ger bilden av ett genomtänkt mönster. Herr Mundebo påpekar att skilda delar bör passa ihop. Han talar om att familjepolitiska kommitténs betänkande dock innebar ett flerårsprogram men att han är litet tveksam om hur det skall utformas i fortsättningen. Herr Mundebo anförde vissa spekulationer om vilken regering som skulle lägga fram det förslag som kan bli resultatet av kommitténs betänkande. Det mesta var negativt. Men plötsligt hör man herr Mundebo säga att nu har vi en proposition som är helt unik. Herr Mundebo talar om att förslaget till föräldraförsäkring är någonting som är mycket bra. Bidragen till handikappade barn hälsar herr Mundebo med den allra största tillfredsställelse. Herr Mundebo talar även om förbättringarna av barnpensionerna. Man får en känsla av att besvikelsen i början kanske inte var så allvarlig som man kunde få ett intryck av. Herr Mundebo har ju dock själv suttit i familjepolitiska kommittén under en följd av år och arbetat där. Kommittén har arbetat mycket förtjänstfullt. Så gott som alla remissinstanser har funnit att dess arbete är utomordentligt bra. Det är framåtpekande och det ger en god grund att bygga vidare på för det familjepolitiska stödet till barnfamiljerna, med just den inriktning som kommittén haft, att hjälpa de familjer som har det sämst i samhället. Herr Mundebo talade också om de motioner som blivit avvisade av riksdagen. Men många av dessa motioner har ju hänvisats till familjepolitiska kommittén just för att man skulle kunna få en sammanhängande bedömning och få ett enhetligt förslag. Det hade väl inte varit så lyckligt om riksdagen hade bifallit enstaka motioner en efter en. Då hade man inte fått en sammanhållen behandling. Inte heller hade man kunnat undvika att det blivit luckor i lagstiftningen — som ett genomtänkt betänkande kan eliminera riskerna för. Herr Mundebo talar här även om reservationerna, men innan jag går in på samtliga reservationer, vill jag något beröra vad fröken Pehrsson har sagt. Fröken Pehrsson var mycket måttfull i sin bedömning. Hon ansåg att förbättringarna var värdefulla och ville i stort sett stödja förslagen i propositionen. Vissa motioner från centerpartiet bedömde fröken Pehrsson vara tillgodosedda genom propositionens förslag, men fröken Pehrsson kom precis som herr Mundebo in på ATP-frågan. Även när det gäller adoptivföräldrarna var fröken Pehrsson nöjd och tyckte att propositionens förslag hade tillgodosett motioner från centerpartiet. Herr Ringaby nämnde att det endast hade avgivits två moderata reservationer till betänkandet. Jag tycker att detta var mycket klokt av herr Ringaby, som säger att det gäller ett stort och kostnadskrävande reformprogram och att man bör vinna erfarenheter av detta innan man återkommer och föreslår förändringar i det. Det är ungefär samma inställning som den som utskottets skrivning genomgående andas, nämligen att man bör vinna erfarenheter innan man går vidare. Herr Ringaby hade också vissa synpunkter på i vilken utsträckning de förvärvsarbetande kvinnorna vill stanna hemma. Ja, det är möjligt att de procenttal som nämndes talar för herr Ringabys uppfattning, men verkligheten visar ju att allt fler kvinnor genom den förbättrade utbildningen vill ta sin del av ansvaret för familjen och vara verksamma i förvärvslivet, och tendensen pekar mot att de går tillbaka i förvärvsarbete tidigare än förr. Jag kan nu övergå till att bemöta de reservationer som är avgivna. Beträffande reservationen 1 från folkpartiet kan utskottet inte finna att denna i nämnvärd grad avviker från utskottets betänkande. Vi har där uttalat det angelägna i ytterligare förbättringar av familjestödet men har i detta sammanhang funnit att det är av stor betydelse att vinna erfarenheter av de reformer som nu genomförs innan man går vidare. Vi har också sagt att i detta skede många reformer kan få vänta av statsfinansiella skäl. Reservationen 1 skiljer sig endast på några punkter från utskottets förslag. Om reservationerna 2—6 skulle vinna riksdagens gehör, har man ju ändå fått igenom de förändringar som föreslås i reservationen 1. Utskottet finner därför reservationen 1 vara ganska överflödig. I reservationen 2 från folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna pekas inledningsvis på de förbättringar som föreslås i propositionen i förhållande till nuvarande bestämmelser, dvs. en förskjutning av ersättningstiden för föräldrapenning till längst 240:e dagen efter barnets födelse. Reservanterna yrkar att de mödrar vilkas barn måste stanna på sjukhus en längre tid efter förlossningen får rätten till havandeskapsledighet utsträckt så att de kan vara hemma totalt 6 månader även om de förvärvsarbetar under den tid barnet är på sjukhus. Man framhåller vidare att det torde vara i ett begränsat antal fall som ett barn vistas mer än 6 månader på sjukhus i anslutning till födelse. Utskottet framhåller i sitt betänkande att regeln om en förskjutning av ersättningstiden för föräldrapenning till längst 240:e dagen efter barnets födelse har tillkommit för att föräldrar, då de till följd av barnets sjukdom inte kunnat ha det i sin vård efter förlossningen, i möjligaste mån skall kunna disponera föräldrapenningen fr.o.m. barnets hemkomst till familjen. Vi vill framhålla att detta är en avsevärd förbättring i förhållande till nuvarande bestämmelser, och utskottet anser att reservanterna genom den ändrade regeln i huvudsak är tillgodosedda. I reservationen 3 från folkpartiet framhålles att det finns skäl som talar för en längre ersättningstid än 20 dagar till föräldrar som adopterar barn. Reservanterna anser att föräldrapenningen bör utgå i 180 dagar vid adoption av barn under sju år och att barnets ankomst till familjen skall likställas med ett barns födelse vid biologiskt föräldraskap. Utskottet vill erinra om att förslaget i propositionen innebär en avsevärd förbättring av adoptivföräldrarnas nuvarande situation. Dessa föräldrar kommer att vara principiellt jämställda med biologiska föräldrar både i fråga om rätt till föräldrapenning och när det gäller anställningsskydd. De får därutöver en rätt till föräldrapenning under sammanlagt 20 dagar i samband med att ett barn kommer till familjen. Bestämmelsen gäller barn under tio år. Även utskottet har uttalat som sin mening att det finns skäl som talar för en längre ersättningstid än 20 dagar och tillägger att en förlängning aktualiserar frågan om ersättning i andra ömmande fall där föräldrarna måste vara hemma för att ta hand om barn med särskilda anpassningsproblem. Reservanterna pekar på dessa grupper, men till skillnad från utskottet anser de att man i de fallen bör vänta tills man har vunnit erfarenhet av de nya bestämmelserna. Utskottet menar att vi skall avvakta hur de nya bestämmelserna fungerar i praktiken för alla grupper i samhället, och vi är inte beredda att för dagen gå längre än propositionen. I reservationen 4 från folkpartiet framhålls att enligt nuvarande bestämmelser finns möjlighet för en gravid kvinna att, om hon så önskar, erhålla ett förskott på moderskapspenningen med 300 kronor. Man föreslår att ett förskott också på föräldrapenningen skall kunna utgå med 500 kronor 60 dagar före beräknad nedkomst. För att reglera detta förskottsuttag föreslår man att föräldrapenningens garantinivå om 25 kronor skall reduceras till 22 kronor om dagen. Reservanterna är väl medvetna om att denna reduktion är för hög, och för att reglera förskottsuttaget på 500 kronor menar de att resterande del av den sammanlagda föräldrapenningen skall utbetalas i samband med att havandeskapsledigheten upphör. Familjepolitiska kommittén har, som herr Mundebo också påpekade, övervägt möjligheterna till förskottsutbetalning, men den har funnit att olägenheterna är större än fördelarna. Herr Mundebo sade att det också var hans uppfattning i den frågan, men remissinstanserna hade tydligen fått honom på andra tankar. Jag tror ändå att familjepolitiska kommittén grundligt har övervägt denna fråga; den har ju haft tillgång till mycken expertis. Såvitt jag har kunnat se har herr Mundebo inte i det sammanhanget haft någon annan mening än familjepolitiska kommittén. Utskottet menar att ett förskott som föreslås i reservationen 4 inte kan utgå. I reservationen 5 från centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet tar man upp frågan om att i ATP-systemet införa en möjlighet att jämställa barnavård med förvärvsarbete. Man framhåller att den som vårdar barn i hemmet bör få tillgodoräkna sig visst antal pensionsår inom tilläggspensioneringen. Man pekar på att samhällets barntillsynsresurser är otillräckliga och att ett stort antal föräldrar måste avstå från förvärvsarbete för att vårda sina barn i hemmet, och man kräver en utredning om hur pensionsrätten bör utformas. Herr talman! Vi har under en följd av år haft motioner här i riksdagen i denna fråga. Jag har från denna talarstol vid ett flertal tillfällen utförligt redogjort för ATP-systemet — hur det är uppbyggt, hur det finansieras, vad som krävs för att man skall kunna tillgodoräkna sig poängår i systemet — och jag skall därför i dag avstå från att upprepa mig. Jag vill emellertid peka på en väsentlig förbättring, och den gäller föräldrar som vårdar svårt handikappade barn i hemmet. De får rätt till vårdbidrag som motsvarar hel förtidspension från folkpensioneringen inklusive pensionstillskott. Det innebär att då pensionstillskotten är fullt utbyggda kommer vårdbidraget att uppgå till 120 procent av basbeloppet. Vårdbidraget är skattepliktigt och det ger rätt till pension. Det är en betydelsefull förbättring, då just dessa föräldrar inte har någon valfrihet ens om barntillsynen skulle vara fullt utbyggd. Slutligen till reservationen 6 från folkpartiet och moderata samlingspartiet, där man hemställer om utredning och förslag rörande frågan om rätt till 8 månaders tjänstledighet med bevarad anställningstrygghet för föräldrar i samband med barnsbörd. Utskottet delar den uppfattning som framkom vid förra årets riksdagsbehandling i inrikesutskottets betänkande 1972:23. När det gäller frågan om anställningsskydd vill utskottet erinra om att båda föräldrarna i propositionen är tillförsäkrade anställningsskydd under 6 månader och att skyddet gäller två sammanhängande perioder för vardera föräldern. Herr talman! Utskottet anser att de förändringar som man föreslagit är ganska marginella. Det är ändå glädjande att uppslutningen kring denna proposition har varit så god.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

Herr talman! Fru Håvik upplevde det så att jag i det inledande avsnittet i mitt anförande var negativ till praktiskt taget allt, medan jag i det avslutande avsnittet var positiv till praktiskt taget allt. Jag är övertygad om att fru Håvik vid en ordentlig genomläsning av mitt anförande kommer att finna att varken det ena eller det andra är korrekt. Min uppfattning är den — och det framgick klart av mitt inlägg — att åtskilligt av det som står i propositionen är värdefulla inslag i en familjepolitisk reform. Det är delreformer som lång tid har varit aktuella i social och politisk debatt. Det är bra att de genomförs. De kunde i flera avseenden ha utformats på ett bättre sätt och därigenom blivit effektivare, gett bättre trygghet åt människorna. Men i stort är det värdefulla delreformer som föreslås. Min kritik gällde väsentligen det som inte står i den nu aktuella propositionen, de väsentliga inslag i en familjepolitisk reform som nu borde ha kommit.

Fru Håvik talade mycket om att man borde vinna erfarenheter. Här är några punkter där erfarenheterna redan finns, där barnfamiljerna känner bristerna i nuvarande system. Där borde förbättringar nu ha varit med i ett reformpaket. Det är inte heller marginella förändringar i en unik reform som förordas i motioner och reservationer. På många punkter är det viktiga förbättringar som föreslås i de sex reservationerna. Jag skall inte nu ånyo upprepa argumenten i reservationerna.
Herr talman! Fru Håvik pekade på de förbättringar som skall beslutas i anledning av propositionen. Jag har också understrukit att propositionen har kommit med många förslag om förbättringar, men det hindrar inte att man kan skapa bättre förhållanden och lägga fram ännu fler förslag till förbättringar. Vi menar att en utredning angående möjligheterna för dem som vårdar barn hemma att få åtnjuta pensionsår och ett förslag härom till riksdagen skulle innebära en klar förbättring.
Herr talman! Såvitt jag förstår är frågan om rätt till ATP-poäng det helt väsentliga i detta sammanhang — det är reservationen på denna punkt man bedömer som den mest väsentliga. Här har det ju skett en förbättring, som jag påpekade, just för föräldrarna till handikappade som får vårdbidrag. Utöver det är föräldrapenningen beskattad och även pensionsgrundande. Då kan man invända: Ja, men detta gäller inte garantibeloppet — det når inte upp till basbeloppet, och det fordras ju att man har inkomster över basbeloppet för att få poängår i ATP-systemet. Men för de andra, som har en sjukpenning som ligger något högre och som slutar sitt förvärvsarbete, innebär ju detta att de kan få ett år mer i pensionssystemet än de tidigare hade fått. Sedan måste jag tydligen än en gång påpeka, utöver alla de gånger jag redan gjort det, att man har möjlighet att tjäna in ATP-poäng under en tidrymd av 45 år. Även om man är hemma och vårdar barn har man möjligheter att arbeta de år som är erforderliga för att få full tilläggspension enligt ATP-systemet, och det som tagits upp i motioner under en följd av år har inte gällt någonting som hindrat kvinnan från att få ATP-poäng. Detta med pensionsår kan låta ganska bestickande. Men pensionen skall ju utgå, baserad på en medelpoäng, och för de år man inte varit i förvärvsarbete har man inte heller betalat in några avgifter, när man inte haft inkomster som berättigar till ATP. Frågan låter enkel: Man säger att man vill ha en utredning på denna punkt. Jag tror att vi med ett fortsatt utbyggt familjepolitiskt program kommer att finna att man förbättrar situationen för familjerna i en sådan omfattning att de inte skall behöva tro att kvinnorna glöms bort. Den bästa möjligheten för familjen att få en bättre ekonomi är att det skapas förutsättningar för båda makarna att få förvärvsarbete och att man underlättar för dem att ha sådant.
Herr talman! Låt mig säga att teoretiskt kan man tjäna in 30 år även om man är hemma några år och vårdar små barn. I praktiken fungerar det inte alltid så enkelt. Det kanske inte är någon stor grupp som inte kommer upp till de här 30 åren, men likväl är det angeläget att denna ofullkomlighet i systemet rättas till. Fru Håvik säger att ett utbyggt familjepolitiskt program kommer att tillgodose de flesta önskemål. Jag hoppas det, och då kanske vi kan få fram även ett förslag angående den här saken så småningom.
Herr talman! Att jag skulle ha sagt att ett utbyggt familjepolitiskt program kommer att tillgodose de allra flesta önskemål är väl en överdrift, ty att kunna tillgodose alla önskemål som kommer fram här i form av enskilda motioner måste vara en omöjlighet för vilken regering det än skulle gälla.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en punkt i detta sammanhang nämligen adoptionsfrågan och det otillräckliga stödet i samband med den. Dels har jag fått fram färsk statistik om den saken, dels ställde statsrådet fru Odhnoff i utsikt ett besked på denna punkt i en diskussion härom i samband med besvarandet av herr Henmarks interpellation den 2 maj. Vart tionde äktenskap här i landet är biologiskt ofrivilligt barnlöst. I takt med den ökade internationaliseringen har det dessutom blivit en stor mängd adoptioner av utländska barn här i Sverige. Barn söker föräldrar, föräldrar söker barn — detta gäller numera även internationellt. Men vad är det nu som föreslås i propositionen och i utskottsbetänkandet? Jo, det är att föräldrapenningen skall utgå i sex månader men bara till dess att barnet blivit högst åtta månader gammalt. Det innebär sålunda att om adoptivföräldrarna tar emot ett sex månader gammalt barn, så utgår stödet bara i två månader, vilket Gabriel Romanus och jag har påpekat i motionen 1153. Då är det intressant att se hur stor andel av ifrågavarande barn som kommer hit från utlandet inom denna åttamånadersgräns. Genom riksdagens upplysningstjänst har nu från Stockholms barnavårdsnämnd förmedlats statistik om den saken. Man har där gått igenom vilka barn som kommit till Stockholm i adoptionssyfte mellan 1964 och 1972.

Herr talman! Herr Möller har tagit upp frågan om stöd till adoptivföräldrar. Jag skall gärna svara honom, och jag vill först och främst betona att förslaget till föräldraförsäkring innebär avsevärda förbättringar för gruppen adoptivföräldrar. I den mån barnen är under åtta månaders ålder jämställs adoptivföräldrar med biologiska föräldrar, och om barnen är mellan åtta månader och tio år ges föräldrarna rätt till föräldrapenning i 20 dagar. Detta är viktigt, herr Möller: Ingen av dessa möjligheter finns i dag för adoptivföräldrar. Jag vill också betona att propositionen bygger på ett enhälligt förslag från familjepolitiska kommittén. Det är intressant att notera att i kommittén en av dagens reservanter har biträtt det ursprungliga förslaget — det som har legat till grund för propositionen.

Det står direkt uttalat i propositionen att det skall i någon mån underlätta barnens anpassning till den nya miljön. Jag har också sagt i propositionen att man, eftersom det är fråga om en ny stödform, åtminstone till en början bör hålla antalet ersättningsdagar relativt lågt.

Herr talman! Herr Möller undrade varför inte centerpartiet i utskottet intagit den enligt hans uppfattning enda riktiga och sakliga ståndpunkten i frågan om ersättning till adoptivföräldrar. Jag vill bara säga att vi har full förståelse för de problem och de behov som finns. Men vi har också klart för oss att den ekonomiska situationen inte i dag är sådan att vi kan tillgodose alla de önskemål vi skulle vilja tillgodose. Därför har vi intagit denna ståndpunkt.

Herr talman! Det var ett defensivt anförande som fru Odhnoff höll. Jag tycker att det var ganska sympatiskt i tonen, även om slutsatsen för närvarande är låst genom propositionen och utskottets betänkande. När man nu gör ett fall framåt i fråga om föräldrapenningen är det orimligt att utan sakskäl utesluta en grupp av föräldrar, nämligen i praktiken de flesta av dem som adopterar utländska barn. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna på denna punkt är att reservanterna tagit hänsyn till de mycket tunga argument som framförts av en lång rad viktiga remissinstanser, som ansett att det är orimligt att ge adoptivföräldrarna i allmänhet endast 20 dagars ledighet. Som skäl anför fru Odhnoff nu att detta är en ny stödform. Med det argumentet skulle man ha kunnat ta till fem dagar eller 500 dagar och säga: Nu får vi se hur detta utfaller, och sedan kan vi eventuellt ändra. Det rimliga när man väljer ett visst antal dagar är naturligtvis i stället att tänka på vilka behov barn i detta fall kan ha av att en av föräldrarna är hemma en tillräcklig tid. Då kan man orimligen komma fram till 20 dagar. Det är allmänt omvittnat, inte minst av socialassistenter som gör utredningarna om dessa barn. Innan barnen adopteras frågar dessa socialassistenter föräldrarna om deras omständigheter, åsikter om barn osv. De efterhör då mycket ofta om någon av föräldrarna avser att vara hemma någon längre tid, och de gör det med tanke på att det naturligt nog brukar uppstå anpassningsproblem i början för barn som får en ny miljö. Jag tycker att det är riktigt att de ställer denna fråga. Det ligger då i sakens natur att man omöjligen kan anse 20 dagar vara tillräckligt. Ekonomiska skäl får inte avgöra i detta fall och ge upphov till en felaktig begränsning. Utskottet föreslår på s. 26 i betänkandet en ändring i propositionen på denna punkt. Utskottet är då verkligen drastiskt. Stödet ”— — — får utgå längst till tvåhundrafyrtionde dagen efter den då barnet fötts”, stod det i propositionen. Utskottet ändrar nu detta till: ”— — — får utgå längst till tvåhundrafyrtionde dagen efter barnets födelse”. Det är den väsentliga ändring utskottet här har velat göra, och det visar utskottets attityd! Jag tycker uppriktigt sagt att det är skräp att göra så mot barnen i denna situation.
Herr talman! Här ställs frågan, om man inte lika gärna kunde ha föreslagit fem eller 500 dagar som de alternativ som har förts fram i propositionen. Den slutsats som har dragits i propositionen grundas på familjepolitiska kommitténs överväganden. Kommittén har därvid säkert kunnat tänka sig ett varierande antal dagar men har alltså stannat vid detta förslag som en rimlig avvägning. Den slutsatsen delas också av utskottsmajoriteten. Det är inte fråga om att utesluta en viss grupp, utan det är tvärtom att innefatta en grupp som förut har stått utanför.
Herr talman! Låt mig säga i korthet till statsrådet Odhnoff att det enda som vi från vårt håll begär är att det i praktiken skall lämnas samma stöd till de barn som blir adopterade från andra länder som till de barn som har fötts här i landet, dvs. att stödet skall kunna utgå i sex månader. Eftersom utifrån adopterade barn till övervägande del kommer hit efter åttamånadersgränsen, innebär det i praktiken att man med tanke på barnens anpassning borde kunna ge dem detta stöd upp till skolåldern. Där går den principiella skillnaden mellan oss i fråga om detta stöd, som är så viktigt för barnen.

Herr talman! Också jag skall anföra några synpunkter på stödet till adoptivföräldrar, vilket jag har motionerat om. Jag är naturligtvis glad över de förbättringar som reformen innebär, men likväl fattas det en bit, som vi här har hört. Även utskottet är medvetet om att stödet till adoptivföräldrar inte är tillfredsställande. Det kan finnas anledning till ersättning under längre tid än 20 dagar, säger man. Utskottet anser att denna fråga bör prövas närmare sedan erfarenheter vunnits av de nya bestämmelserna och vissa gränsdragningsproblem har klarlagts. Jag antar att det i nuvarande läge inte går att komma längre än så, varför jag inte har något annat yrkande än utskottet. Jag vill emellertid påpeka att utskottet underlåtit att behandla det principiella yrkandet i min motion, nämligen att jämställdhet mellan adoptivföräldrar och biologiska föräldrar måste grunda sig på att adoptivbarnets ankomst till hemmet jämställs med barnets födelse. I ett adoptivförhållande är ju just dagen för barnets ankomst till hemmet ursprungsdagen, då vårdnaden börjar; det är däremot inte barnets födelse. Utskottet berör över huvud taget inte den frågan. Adoption av barn innebär i dag, om vi undantar s.k. styvbarnsadoption, huvudsakligen adoption av utländska barn. Men man får ju inte göra adoptionen enbart till en fråga om adoption av utländska barn — så enkelt är det inte. Från mitt arbete i socialstyrelsens rådgivande nämnd för frågor rörande adoption av utländska barn kan jag vitsorda att den allmänna uppfattningen bland dem som sysslar med de frågorna är att någon av föräldrarna helst bör handha den huvudsakliga vårdnaden om barnet under det första halvåret. Dessutom talar all erfarenhet för att det inte alls är lättare att ta emot ett något äldre barn än att ta emot ett spädbarn. De barn som är några år gamla måste genomgå en svår omställningsprocess och behöver en intensiv omvårdnad för att klara anpassningen till allt det nya: miljö, klimat, språk, mat, nya människor och nya kontakter — känslomässiga kontakter. Fru talman! Jag tänker ta fasta på vad utskottet har ansett, nämligen att dessa frågor åter bör tas upp. Jag är medveten om att det kan finnas avgränsningsprobiem att klarlägga, bl.a. att man inte heller skall glömma andra ömmande fall och att det finns anledning att invänta erfarenheterna av de nya bestämmelserna. Jag kommer inte att släppa den här frågan förrän vi har fått en verklig förståelse för adoptivföräldrarnas situation.
Fru talman! Jag vill bara fråga fru Hjelm-Wallén varför hon inte yrkar bifall till reservationen med dess krav, eftersom den överensstämmer med den första att-satsen i hennes egen motion.
Fru talman! Vad utskottet skriver i slutsatsen överensstämmer nästan ordagrant med mitt andra yrkande. Detta är själva substansen i vad utskottet skriver. Men jag anklagar alltså utskottet för att det inte har behandlat den principiella frågan att barnets ankomstdag till familjen skall likställas med barnets födelse. Jag menar inte att man i dag skall dra de direkta slutsatserna av detta, men i framtiden måste man göra det.

Fru talman! Utskottet har i betänkandet nämnt särskilda grupper med anpassningsproblem, och jag vill gärna närmare utveckla vilka det kan gälla. Det kan finnas en mor som föder ett barn och lämnar bort barnet till ett barnhem. Senare kanske barnet placeras i ett fosterhem. När modern sedan har ordnat sina förhållanden så att hon kan ta hem barnet har inte heller hon rätt till föräldrapenning under den tid hon kan behöva för att anpassa sig till den nya situationen tillsammans med barnet. Det är dessa grupper som utskottet har tänkt på. Men dem har man inte tänkt på i reservationen från folkpartiet. Man talar visserligen där om att man är medveten om att det finns andra grupper med anpassningsproblem, man just när det gäller dem skall man vänta tills erfarenheter av de nya bestämmelserna har vunnits. Utskottet har ansett att sedan erfarenheter vunnits skall frågan lösas i ett sammanhang både när det gäller den grupp som nu har blivit inlemmad i försäkringen — adoptivföräldrarna, som tidigare stod utanför — och den grupp som över huvud taget inte omfattas av bestämmelserna. Den avvägningen gjorde vi när vi tittade på det första yrkandet i fru Hjelm-Walléns motion.

Fru talman! Det har i denna debatt talats rätt mycket om jämlikhet och rättvisa mellan olika individer i olika situationer. En jämlikhetsoch rättvisefråga har dock inte berörts, och den skall jag peka på — inte för att åstadkomma en debatt i principfrågan utan för att freda mitt samvete och göra klart i protokollet att man verkligen kan ha olika meningar på denna punkt. Som bekant innebär propositionens och utskottets förslag att föräldrapenningen vid vård av sjuka barn i princip skall följa den sjukpenning som vederbörande har. Det innebär faktiskt att en person som är hemma och vårdar ett barn vid sjukdom kan få ersättning med 25 kronor, vilket är det lägsta beloppet, medan en annan person kan få betydligt högre ersättning. Här har man alltså knutit an till idén att hålla vederbörande ekonomiskt skadeslös vid bortovaro från arbete på samma sätt som man håller vederbörande skadeslös vid sjukdom. Det är den principen som jag inte finner självklar — jag lutar nog närmast åt att den är felaktig. Vi har byggt upp sjukpenning och ATP på inkomsten, vilket i och för sig kan vara ganska tvivelaktigt eftersom inkomstspridningen skall vara ett uttryck för kompensation för arbetsförhållandena. Men jag ställer mig mycket tveksam till att bygga ut systemet på det här sättet, när vi nu får nya sociala vårdoch ersättningsformer. Låt mig tillägga att om man anser sig vara tvingad att gå denna väg i fortsättningen, där man faktiskt bygger på ojämlikheten i detta samhälle, blir det ännu angelägnare att komma till rätta med lönemarknaden, en synpunkt som ofta förgäts med åberopande av att vi har socialpolitiken. Vi skall inte överdriva denna fråga materiellt — vi har så mycket annat som är snett — men det är klart att det är en allvarlig problemställning. Jag bedömer det så att hittar vi på nya former och överväger att bygga ut dessa, kan det vara nödvändigt att ta upp frågan på fullt allvar. Slutligen, fru talman, vill jag säga att jag tycker att det såsom nyhet på detta område är ett ganska djärvt och omfattande grepp som propositionen och därmed också utskottsbetänkandet innesluter. Det är ganska märkligt med det missnöje som mobiliseras kring en helt ny socialpolitisk form, som vi bör ha praktiska erfarenheter av innan vi går alltför långt i reformnitet. Ställer jag problemen på detta område — problem som jag erkänner — emot andra problem som jag dagligdags upplever, inte minst såsom fackföreningsman, ter sig de borgerliga resonemangen på de punkter jag här åsyftar inte särskilt angelägna. Det måste betyda att man blundar för alla andra stora behov i samhället och skjuter in sig ganska ensidigt på detta behov, när man så kan uppbåda energi för att gå längre i spelöppningen av en sådan här reform.

Fru talman! Jag har i anslutning till detta ärende avlämnat motionen 1689 avseende barnpensionen. Enligt propositionsförslaget skall barnpension från folkpensioneringen utgå med ”40 procent av basbeloppet för varje barn då en förälder och 60 procent av samma belopp om båda föräldrarna avlidit. Den 40-procentiga pensionen skall utgå endast då inte barnpension från tilläggspensioneringen eller änkepension från folkpensioneringen utgår. I annat fall skall barnpensionen liksom nu utgå med 25 procent av basbeloppet eller med det högre belopp som erfordras för att det sammanlagda stödet skall uppgå till 40 procent per barn.” Jag tycker det är orätt att göra denna skillnad, och därför har jag avlämnat en motion med yrkande att barnpension från folkpensioneringen skall utgå med 40 procent av basbeloppet även i de fall då änkepension utgår. Jag tycker inte att man skall göra denna sammanblandning med änkepensioneringen som utskottet vill göra. I utskottets betänkande står: ”Förslaget innebär att olikheterna i behandlingen av skilda grupper efterlevande föräldrar minskar — — —.” Det är alldeles riktigt. Förslaget innebär att olikheterna minskar, men förslaget innebär också att vissa olikheter kvarstår när det gäller änkor med barn. I utskottets betänkande sägs att ”barnstödet ökar för änklingar liksom för frånskilda och ogifta efterlevande kvinnor”. Precis så är förhållandet. Men varför ökar inte barnstödet för änkor, när det ökar för änklingar, frånskilda och ogifta? Varför skall just änkorna diskrimineras när det Detta förslag innebär också, om fadern dör, en diskriminering av de barn som är födda inom äktenskapet. Förslaget kan få till konsekvens att om kvinnan varit gift med barnets far får hon änkepension men bara 25 procent av basbeloppet i barnpension för sitt barn. Den kvinna som inte varit gift med barnafadern får däremot 40 procent av basbeloppet i barnpension för sitt barn. Jag tycker detta är orättvist. Förslaget innebär i många avseenden en förbättring, men på detta område innebär det inte någon förbättring. Jag tycker inte att man skall diskriminera barn när det gäller barnpensionen bara därför att de är födda inom äktenskapet. De skall enligt min mening vara tillförsäkrade 40 procent av basbeloppet även i sådana fall då änkepension utgår. Detta är anledningen till min motion. Jag är besviken över att det inte förekommer någon reservation denna del. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till min motion nr 1689.
Fru talman! Helt kort vill jag säga att detta förslag ligger i linje med den syn på ett framtida familjepensionssystem som redovisats av pensionsförsäkringskommittén i dess slutbetänkande Familjepensionsfrågor. Vi skall väl ändå inte glömma att denna grupp tidigare när det gäller barnpensioner bara har fått 25 procent av basbeloppet medan åldersgränsen varit 16 år. Nu höjs pensionen till 40 procent av basbeloppet och samtidigt höjs åldersgränsen från 16 till 18 år. Departementschefen har inte funnit, och inte heller utskottet, att den grupp som herr Åkerlind talar för är så dåligt ställd i detta sammanhang. Samhället har byggt ut ett skydd för dessa grupper av sådan omfattning att vi inte kan se att de bör få högre belopp än vad som utgår i andra sammanhang. Och är det inte betydelsefullt att man höjer beloppet och även åldersgränsen när det gäller barn till personer som blir änklingar och personer som ställs ensamma med barn — erfarenheten visar att de får stora ekonomiska bekymmer? Utskottets skrivning här täcker helt hur man vill se ett framtida familjepensionssystem, och utskottets betänkande är på denna punkt enhälligt.

Fru talman! Fru Håvik säger att änkornas barn inte bör få större pension än andra. Det är inte vad jag har eftersträvat heller. Jag har begärt att alla barn, både barn till ogifta och barn till gifta, skall få lika stort belopp — 40 procent av basbeloppet — i barnpension. Det är möjligt att det blir en liten ökning av kostnaderna, om man tar in även barn till änkor, men jag tror att det betyder så oerhört litet, och här gäller det en rättvisefråga. När man nu har rättat till det mesta av det som varit felaktigt — man har höjt för rätt stora grupper — varför skall man då inte höja beloppet till 40 procent även för de barn vilkas mödrar lever och har änkepension? Jag tycker att detta är en orättvisa som skall rättas till.

Fru talman! Jag har för avsikt att i voteringen på två punkter stödja reservationer från folkpartiledamöterna. Eftersom det liksom för herr Mundebo åtminstone skenbart är ett avsteg från den inställning jag hade i familjepolitiska kommittén, vill jag motivera varför. Det gäller adoptivbarnen och förskottsbeloppet i föräldraförsäkringen. Jag delar fru Odhnoffs uppfattning att man kan ta det litet försiktigt när man inför helt nya förmåner, men det här steget blir försiktigare än vad familjepolitiska kommittén hade tänkt sig och framför allt försiktigare än jag hade tänkt mig. Kommittén föreslog en ersättningstid på åtta månader, och jag hade i reservationen en ersättningstid på tolv månader inom försäkringen. Med en ersättning för alla under tolv månader efter barnets födelse rymmer vi in väsentligt fler av de adoptivbarn som bl.a. herr Möller har talat om än man nu gör med sex månader. Jag anser liksom folkpartirepresentanterna att sex månader plus påbrödet med ytterligare 60 dagar blir för litet, och därför kommer jag för min del att på den punkten stödja reservationen nr 3. När det gäller förskottsbeloppet är det precis samma sak. Inom en ersättningstid på åtta månader — eller även där i mitt fall tolv månader — öppnas en möjlighet som nu knappast längre finns. Ett engångsbelopp i samband med barnets födelse har störst betydelse för dem som saknar förvärvsinkomst, för dem som inte hunnit ut i förvärvslivet eller av annat skäl inte har inkomst under tiden närmast före barnets födelse. Den gruppen skulle med kommitténs förslag ha haft en möjlighet att tillförsäkra sig det där engångsbeloppet genom att ta ut två månaders ersättning före barnets födelse och ändå ha sex månader kvar. De skulle kunna göra det utan hinder av regeln att man inte får förvärvsarbeta samtidigt, ty de har ju inget förvärvsarbete. Nu kan de inte göra det utan att inskränka tiden efter barnets födelse till fyra månader. Jag tycker att detta är skäl nog för att göra en som jag betraktar det konsekvensändring. Går man ner — som jag hoppas tillfälligtvis — till sex månaders ersättningstid, så bör man något förbättra villkoren dels för adoptivbarnen, dels för dem som har verkligt behov av ett engångsbelopp i samband med barnets födelse. Därför, fru talman, kommer jag på dessa punkter att stödja reservationerna 3 och 4.
Fru talman! Jag hade inte tänkt delta i debatten längre, men jag tycker att den nu börjar likna ett spjälstaket där åsikterna springer ut och in, och det hela är ganska förvirrat. Därför begärde jag ordet för att så att säga avrunda för min egen del. Det har framförts kritik mot utskottets ställningstaganden i olika sammanhang, särskilt när det gäller adoptivföräldrarna. Till både herr Carlshamre och herr Möller vill jag då säga att för mig är det inte självklart att det skall utgå stöd till föräldrarna under lika lång tid, oavsett om barnet är noll år eller sex år gammalt. Jag föreställer mig att det krävs mera vård och mera tillsyn, att det är angelägnare att föräldrarna kan vara hemma, om barnet är nyfött än om det kommer till familjen när det är sex år. Den här reformen innebär en nyhet, och det är självklart att det finns många saker att anmärka på. Det kan sägas att tio dagar är för litet när det gäller att vara hemma och sköta ett sjukt barn. Det kan naturligtvis också sägas att 15 eller 20 dagar är fel avvägda perioder. Det kan sägas att 25 kronor om dagen är fel belopp och att det borde ha varit 20 eller 30 kronor i stället. Varje belopp och varje tidsgräns kan det riktas anmärkning mot, men vi måste ju bestämma oss för någonting. De gränser som uppsatts må ha satts fel eller rätt, men låt oss pröva dem under något år framöver och se hur det hela utformar sig. Sedan kan det vara lämpligt att återkomma.

Fru talman! Jag har av kammarsekreteraren blivit uppmärksammad på att det inte finns någon lagtext utformad i motionen utan bara en begäran om att utskottet skulle göra erforderliga ändringar i lagtexten och att vi därför inte kan ta en votering om motionsyrkandet. Jag måste därför ta tillbaka yrkandet om bifall till motionen, men jag återkommer i den här frågan därför att jag tycker att den är så viktig. Här finns en orättvisa mot en grupp människor, och den orättvisan måste vi rätta till.

Herr talman! Jag ber helt kort att få yrka bifall till utskottets hemställan. Beskattningen av fritt bränsle från egen fastighet den det ej vill röstar nej.

Fru talman! I mars förra året offentliggjordes ett brev från ca 17 000 litauiska katoliker till FN:s generalsekreterare Kurt Waldheim, i vilket undertecknarna protesterar mot vad de kallar en systematisk religionsförföljelse i strid mot den sovjetiska grundlagen. Protesten innehåller en rad klagomål: bl.a. att präster fängslats eller landsförvisats för att de förberett katolska barn för den första nattvarden, att katoliker avskedats från sina arbeten på grund av sin tro och inte kunnat få andra arbeten, att katolska barn måste studera ateism i sovjetiska skolor och tvingas tala, skriva och handla i strid mot sina samveten. I den skrift som den svenska sektionen av Amnesty International utgivit om ”Judar i Sovjet” berättas om Arkadij Sjpilberg från Riga, som engagerat sig för att judar skulle ges rätt att emigrera till Israel. Själv hade han skrivit brev till Bresjnev och begärt att få flytta till Israel. I augusti 1970 arresterades Sjpilberg, och i maj 1971 dömdes han till tre års tvångsarbete och vistelse i ett fångläger. I samma skrift fastslår hovrättsassessor Lennart Grobgeld att judarna i Sovjet befinner sig i en pressad situation. Han tillägger: ”De har tillerkänts ställning av nationalitet. Men deras möjligheter att leva ett juridiskt nationellt liv är synnerligen begränsade. Än svårare har de judar som vill utöva sin religion.” I de motioner som riksdagen nu har att behandla lämnas också uppgifter om diskriminering och förföljelse av olika religiösa grupper i Sovjetunionen. Rådet för släktingar till fängslade evangeliska kristna och baptister i Sovjetunionen har sänt ett flertal brev till internationella organisationer, t.ex. till FN och Kyrkornas världsråd. I dessa har man redogjort för de övergrepp som den sovjetiska regimen utsatt dessa kristna för. Ett stort antal petitioner har också inlämnats till myndigheterna. Ett exempel är de 1 500 mödrarnas brev till Bresjnev och president Podgorny, i vilket man begär att få behålla sina barn och att dessa inte, som beslutats, på grund av föräldrarnas religiösa övertygelse omhändertas och uppfostras av myndigheterna. Vi saknar alltså inte konkreta informationer. Genom en rad kanaler har rapporter kommit om förödmjukande förhör, om arresteringar och fängelsevistelser, om splittrade hem och deporteringar. Dessa vittnesmål från Sovjetunionen är så många och så pass väl belagda att de måste fylla oss med sorg och oro. Enligt artikel 18 i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter slås varje individs rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet fast.

Vi reservanter anser att riksdagen klart bör uttala sin oro över den situation som råder för vissa av de religiösa grupperna i Sovjetunionen och att regeringen bör söka finna lämpliga former att aktualisera denna fråga. När människor på grund av sin religiösa tro, politiska övertygelse eller etniska tillhörighet utsätts för diskriminering eller kastas i fängelse, måste det vara en plikt för oss att påtala sådana kränkningar av de fundamentala mänskliga rättigheterna var de än äger rum. Det må gälla Sydafrika, Grekland, Portugal, Brasilien, Tjeckoslovakien, Indokina eller Sovjetunionen. Det skulle vara att svika vår plikt om vi inte sade ifrån om detta. Men socialdemokraterna i utrikesutskottet delar inte denna uppfattning. I majoritetsyttrandet uttrycker man nämligen icke någon som helst åsikt om vad som sker inom Sovjetunionen. Man är inte beredd att uttala någon oro eller kritik över de övergrepp och den diskriminering av minoritetsgrupper som här påvisats. Detta ståndpunktstagande är inte bara förvånande, utan det strider mot de principer som socialdemokraterna i andra sammanhang bekänt sig till. Vänskapliga förbindelser utesluter inte uppriktighet när åsikterna går isär, sade statsminister Palme i ett uppmärksammat tal i New York för några år sedan. Den 21 mars i år sade utrikesminister Wickman här i riksdagen att det är för en överväldigande majoritet självklart att regeringen redovisar sin ståndpunkt i de stora internationella frågorna, särskilt när de berör småstaternas krav och respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Han betonade vidare, att våra meningsyttringar i olika skeden enbart styrs av våra egna värderingar. Och under den senaste tiden har utrikesministern gått ett steg vidare och förklarat att tystnad i viktiga internationella frågor kan betraktas som ett svek mot våra egna värderingar och även skapa misstanken om att vi låter vår politik bestämmas utifrån. Ändå vill inte socialdemokraterna att riksdagen uttalar sin oro i detta fall. En hänvisning till arbetet inom FN på att åstadkomma bestämmelser om skydd av religionsfriheten får räcka. Inte heller vill man uttala att den svenska regeringen i lämpliga former bör aktualisera den diskriminering som sker av religiösa grupper i Sovjetunionen — precis som man bör aktualisera liknande brott mot de mänskliga rättigheterna i andra delar av världen. Fru talman! Jag finner denna attityd svårförklarlig. Skall vi inte reagera från svensk sida mot diskriminering och brott mot mänskliga rättigheter oavsett var de äger rum? Eller skall vi mäta med olika mått? Skall vi avstå från kritik av Sovjetunionen därför att man inte vill störa de goda grannskapsförbindelserna? Det är angeläget att socialdemokraterna klargör orsaken till sin tystnad på denna punkt, som så uppenbart strider mot det löfte partiet gjorde den 1 maj om solidaritet ”med de krafter Fru talman! Det är inga överord vi har begärt — vårt krav innebär att Sverige på ett värdigt och måttfullt sätt framför sin oro. För Sovjetunionen saknar säkert inte opinionsyttringar både i grannstaterna och i världen som helhet betydelse. Man förstår säkert att även behandlingen av dessa frågor har betydelse för den avspänning som också Sovjetunionen är så intresserad av. Ty med avspänningen följer ju över huvud taget en mera öppen atmosfär och en möjlighet till dialog över gränserna också i känsliga frågor. Låt mig tillägga för att undvika alla missförstånd: Det är ett viktigt intresse för Sverige att ha goda relationer till Sovjetunionen. Vi önskar en fortsatt avspänning. Från vår sida, som framgått av tidigare debatter här i kammaren, förordar vi att man på allt sätt tar till vara möjligheterna att bygga ut det vetenskapliga och kulturella utbytet. Vi lägger också en speciell vikt vid att våra handelsförbindelser med Sovjet och andra östländer ökar. Men detta kan inte och får inte innebära att vi avstår från att framföra kritik när vi anser det berättigat. Jag är övertygad om att en sådan kritik, framförd i värdiga former, enbart kan hjälpa dem det berör och bidra till att skapa respekt för vår självständighet och för den konsekvens med vilken vi försvarar respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! I en hemlig instruktion för de lokala kommittéer som har till uppgift att övervaka den religiösa aktiviteten inom sina respektive distrikt i Sovjetunionen kan man läsa följande: Kommitténs storlek skall fastställas dels efter det behov att övervaka religiösa gruppers verksamhet som finns inom ett område, dels efter behovet att avslöja och undertrycka aktiviteten hos icke registrerade religiösa grupper.

Dessutom skall kommittén granska församlingens statistik för att konstatera att alla religiösa kulthandlingar har blivit officiellt registrerade. Dit räknas då bröllop, begravningar etc. Kommittén skall vidare studera i vilken utsträckning religiösa helgdagar firas och vilka negativa effekter detta firande har på arbetsprocesser och arbetsdisciplin. Åtgärder måste vidtagas för att komma till rätta med dessa negativa fenomen. Sammansättningen av kyrkornas verkställande organ och församlingsledningar skall vidare kontrolleras av denna kommitté och de mest aktiva medlemmarna avslöjas. När en överenskommelse har träffats mellan en församling och den lokala kommittén om att en lokal för församlingens gudstjänster skall ställas till förfogande, skall församlingen välja ordförande och fem styrelseledamöter. I instruktionen för kommitténs agerande kan man då läsa: Det är önskvärt att ni deltar i valet av ledamöter i det verkställande organet och utser sådana personer som följer upp era intentioner. I den engelska översättning som jag har studerat står det ordagrant ”people who carry out your line”. Det som jag nu sagt gäller således förhållandena för de officiellt registrerade, och således de enligt lagen legitima kristna grupperna i Sovjetunionen. För dem som av olika skäl valt att ställa sig utanför denna registrering eller förvägrats den och således enligt lagens bokstav bedriver sin verksamhet illegalt är situationen naturligtvis än svårare. Många av dessa människor som endast har krävt rätten att i frihet få utöva sin religion har kastats i fängelse, torterats och dödats. Familjer har splittrats och barn har tagits från sina föräldrar. Vi vet mycket om det här genom det råd som bildades 1964 av representanter för de oregistrerade kristna samfunden, Rådet för släktingar till fängslade evangeliekristna och baptister i Sovjetunionen. Sedan detta år har en ständig ström av dokument nått oss i väst genom rådets försorg. Deras syfte har varit att både ge en utförlig beskrivning av hur de troende behandlas och förmedla en riktig information om den lagstiftning som reglerar den religiösa aktiviteten. När man läser dessa dokument måste man konstatera att de aldrig någon gång blir vare sig patetiska eller bittra, trots att de till sin natur är otroligt tragiska och dramatiska. Men faktamaterialet i sig självt är helt tillräckligt för att göra intryck. När rådet märkte att petitionerna och skrivelserna till de egna myndigheterna hade föga framgång vände man sig till väst.

Det är mot den bakgrunden som vi har väckt vår motion nr 630. Vi kan inte acceptera att ingenting sägs från svensk sida om det förtryck och den diskriminering dessa kristna grupper är utsatta för. Vi är helt medvetna om att våra möjligheter att göra någonting är ytterst begränsade. Men just därför måste vi ju använda de metoder som möjligen kan ha någon effekt. Vi vet också att förföljelser mot minoriteter och mot personer på grund av ras, hudfärg och religion eller politisk övertygelse förekommer på många håll i världen. Men när den svenska regeringen i så många andra fall har demonstrerat mot det man anser vara orätt, har vi ytterst svårt att förstå den enögdhet som kännetecknar handlandet inom detta område. Vi tror faktiskt att ett beslut i den svenska riksdagen om att ge regeringen i uppdrag att på olika sätt aktualisera frågan om de religiösa gruppernas situation i Sovjetunionen skulle få en positiv effekt för dem. Och om vi inte trodde att protester skulle ha någon betydelse, varför skulle vi då protestera i så många andra fall? I sitt tal vid FN:s generalförsamlings möte den 11 oktober 1972 sade utrikesminister Wickman bl.a. följande: ”I Europa har svåra bakslag förekommit under senare år i kampen för mänskliga rättigheter. Detta gäller särskilt utvecklingen i Grekland och Tjeckoslovakien. Den grekiska regeringen har trots upprepade försäkringar underlåtit att anträda vägen tillbaka till demokratiska förhållanden. I Tjeckoslovakien har företrädare för 1968 års idéer utsatts för ökat tryck. — — — En vaken internationell opinion utgör ett viktigt bidrag till skyddet av de mänskliga rättigheterna.” Det är helt riktigt. Men varför är man då från svensk socialdemokratis sida så rädd för att delta i opinionsskapandet mot religionsförtrycket i Sovjetunionen? Hur kan man med gott samvete bara slå sig till ro med den lakoniska formulering som utskottsmajoriteten har i sin skrivning när man säger: ”Syftet med motionerna torde sålunda i huvudsak vara tillgodosett”? Detta skrevs ungefär en månad efter det av vi haft besök av Sovjetunionens ministerpresident Kosygin. Diskuterades frågan om förtryck mot och diskriminering av minoritetsgrupper i Sovjetunionen bilateralt vid de överläggningarna? Om inte det skedde, kan man väl ändå inte säga att allt som kan göras redan har gjorts. Har utrikesministern någon gång i FN konkret påtalat just förhållandena i Sovjetunionen? Nej. Ändå anser man att syftet med motionen är tillgodosett. Har representanter för den svenska regeringen i sina många politiska anföranden någon gång tagit upp frågan om dessa brott mot de mänskliga rättigheterna i Sovjetunionen? Nej. Ändå anser man att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas. Har frågan aktualiserats vid demonstrationer och protestmöten, vid de mänskliga rättigheternas dag, från regeringens sida? Nej, man tiger. Har regeringen tagit initiativ till sammanträffande med representanter för Kyrkornas världsråd. för Baptisernas världsallians eller för den katolska kyrkan för att få ytterligare information om förhållandena och kanske förslag om vad som kan göras? Nej. Men syftet med motionen anses ändå vara tillgodosett. Vi som har undertecknat den här motionen tror att en protest inte bara är en akt av solidaritet med förföljda människor utan att den också kan påverka deras reella livssituation. Vi vet ju att en kritisk och aktiv världsopinion kan påverka regeringars handlande. Det är därför vi i dag kritiserar den svenska regeringen för passivitet inför religionsförtrycket i Sovjetunionen. Vår motions syfte var att ge regeringen uppdraget att aktualisera också dessa brott mot de mänskliga rättigheterna i de former som man kunde finna passande och vid skilda tillfällen. Men den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har sagt nej. Skall vi alltså få uppleva den situationen vid omröstningen här om en liten stund, att de svenska socialdemokraterna, inklusive broderskapsrö relsens representanter, eventuellt med stöd av kommunisterna, kommer att rösta emot den reservation som kräver ett uttalande att frågan om de religiösa gruppernas ställning i Sovjetunionen måste aktualiseras?

Fru talman! Många politiska ledare i världen talar om ”frihet”, att de kämpar för frihet men att deras motståndare inte gör det. Nästan oavsett ideologisk färg på regimen så söker man grunda sina politiska anspråk på att man skyddar friheten. Vi kan lyssna på Ian Smith och Tito, på Papadopoulos och Chou En-lai, på Franco och Bresjnev — till friheten återkommer de gärna i sina ord och hälsningar. Men detta — det vet vi — är en falsk seger för frihetens idé. De demokratiska honnörsorden har blivit så populära att de måste nyttjas också av demokratins fiender. Ord som folkstyre, demokrati och frihet har en sådan värdeladdning att inte ens diktatorerna kan undvara dem. Och så ser vi hur språket vanhedras av dem som bara nyttjar orden som redskap för propaganda och likriktning. Ty den sanna friheten är alltid frihet för dem som tycker annorlunde. Att regimernas ödmjuka tjänare har sin frihet att hylla härskarna, det vet vi. Avgörande är i stället om regimerna låter sina kritiker komma till tals. Där ligger gränslinjen mellan demokrati och icke-demokrati. Frihet är alltid frihet för dem som tycker annorlunda. Den övertygelsen får vi aldrig släppa och aldrig kompromissa bort. För bara orn vi i vårt eget land låter dem komma till tals som tycker annorlunda än vi själva har vi moralisk rätt att kräva en motsvarande frihet av andra stater. Kommunister av olika slag har full frihet att propagera sina läror i Sverige. Ingen hindrar dem att ställa upp i de allmänna valen. Vi skall bekämpa dem med fakta och argument men inte med munkorgar och ingrepp i yttranderätten. Frihet är alltid frihet för dem som tycker annorlunda. Det finns de som inte anser så. De tyr sig i stället till en flerhundraårig missuppfattning om friheten. Den är att medborgerliga frioch rättigheter mest är formaliteter, viktiga ibland och för ett fåtal men inte avgörande för den stora massan av människor. Det centrala är, säger man, den ekonomiska utvecklingen eller graden av förstatligande i näringslivet eller utjämningen mellan olika grupper inom folket. Men friheten är inte central — det är i vems intresse man nyttjar friheten som bestämmer vår syn på den. Det resonemanget är försåtligt och det är falskt och det är farligt. Det är försåtligt därför att det ställer den politiska friheten och den religiösa friheten i konflikt med en del mål av ekonomisk och social natur. Friheten skulle, menar vissa, försvåra ekonomiska reformer som lättare kan genomföras i samhällen med auktoritära styrelseskick. Den sällan uttalade förutsättningen är då att de förändringar man önskar inte tål den fria debatten och de fria valen. Den politik man gillar är inte majoritetens. Vill man ändå genomföra den måste det ske i strid med majoritetens åsikter, och det kan aldrig förverkligas med obeskuren frihet. Tanken att friheten är en oviktig formalitet är därför en filosofi för minoriteter som vägrar godta att de inte har folket bakom sig. De kräver att ändå få sätta sin stämpel på samhället också om det måste ske till priset av politisk terror och tusentals politiska fångar. Och när de bekämpar sina motståndare mera med polis än med polemik så gör de det alltid i folkets namn, låtsas alltid att de företräder nationens ”verkliga” vilja, förhäver sig ständigt till tron att framtidens krav ger dem en historisk rätt att i dag nonchalera andras meningar. Så är det i Sovjetunionen. Fria val är otänkbara, därför att då skulle regimen i Kreml troligen röstas bort. Och regimen i Kreml är en garanti för en marxistisk-leninistisk politik, och den är viktigare än formaliteter som demokratins frihetsbegrepp. Då får motståndarna finna sig i att bli tystade och trakasserade. I folkets namn fängslar man dem som inget mer begär än att i fri debatt få vända sig till folket. Men tesen om friheten som en formalitet är också falsk. Det är ju just med friheten och demokratin som vapen som så många reformer kan bli verklighet. Det är när man kan vädja till ett lands medborgare, när man kan söka stöd i ett fritt val för de krav man för fram, som den stora samhällsomdaningen äger rum. Ty den stora samhällsomdaningen sker i regel inte mot folket utan med folket. Det är när man kan övertyga en majoritet av väljare om det rimliga i ett reformprogram som reformerna sen kan bäras upp av ansvarskännande medborgare. Det är när man först måste vinna människorna för en idé som man får den enda garantin som politiken erbjuder att den idén är till gagn för folkets flertal. I Sovjetunionen finns ingen sådan garanti, inget krav på härskarna att övertyga en majoritet av medborgarna om sin politik, ingen möjlighet för människorna att bestämma sin framtid genom att rösta på andra politiker. De får finna sig i de begränsningar av konsumtionen som bestäms i Kreml, i de folkomflyttningar som ledningen driver fram i Baltikum och andra områden, i den förtryckspolitik i Östeuropa som kommunistpartiet anser nödvändig, i de trakasserier och förföljelser mot kristna grupper som Bert Stålhammars m.fl. motion beskriver. Det ryska folket vet att friheten inte är någon liten formfråga i marginalen. Bristen på frihet i deras eget land för dem till en politik som på en rad områden strider mot deras intressen och värderingar. Påståendet om friheten som en formalitet är slutligen farligt. I samma ögonblick som man nervärderar den politiska friheten, religionsfriheten, yttrandefriheten, tryckfriheten och friheten att organisera sig, öppnar man ett fönster åt terror och tortyr, åt rättslöshet och politiska rättegångar, åt arbetsläger och systematisk diskriminering av oliktänkande. För om friheten inte är så viktig är det inte heller så viktigt när man gör våld på den. Om folkviljan inte får höras och prövas kan man gott spärra in dem som vädjar till den. Ty godtar man inte friheten måste man också förtrycka dem som kräver frihet. Så har det gått i nästan alla länder där man börjat säga att frihet är en oviktig formalitet. Det har startat med blygsamma begränsningar av yttrandefriheten, det har fortsatt med trakasserier av opponenter, det har fullföljts i diktatur och det har ofta slutat i polisstat och tusentals arresteringar. Så har det gått med militärregimer och klerikala fåvälden, med korrumperade enpartistater och fascistliknande juntor. De har börjat med att proklamera höga ideal, de har slutat med att förnedra samma ideal. De har startat sin agitation med att kräva rättvisa åt folket. De har till slut inte känt sig säkra förrän en del av folket satts bakom galler och resten skrämts till lydnad. Ty så går det nästan alltid när man inte vill förstå att frihet alltid är frihet för dem som tycker annorlunda. Så är det i Sovjetunionen. Lyssna till de judar som inte får lämna Sovjet, som plågas av antisemitiska fördomar, som rensas ut ur förvaltningen på grund av sin tro och sin bakgrund. Se på de kristna som kastas i fängelse för brottet att hålla gudstjänst; herr Stålhammar har givit oss bilder av deras liv och villkor. Hör på de författare som gisslat förtrycket och satts i läger eller på mentalsjukhus. Beundra det oändliga modet hos dem som öppet arbetar för en liberalisering av den kommunistiska supermakten. Hos Alexander Solzjenitsyn möter vi dem, deras tro och kärlek till Ryssland, deras fångvaktare — och deras hopp om att någonstans, någon gång, på något sätt, är ändå friheten på väg till dem. Ingenting av detta vill utrikesutskottets majoritet ens antyda när man behandlar ett par motioner om religionsförföljelsen i Sovjetunionen. Deras försiktighet är så extrem att utskottets socialdemokrater inte ens nämner Sovjetunionen annat än när man refererar ett uttalande av förre utrikesministern. Utskottet talar allmänt om Förenta nationerna och de medborgerliga rättigheterna. De självklara och nödvändiga ord om att Sovjet inte respekterar dessa rättigheter utan i stället trakasserar bl.a. kristna grupper har utskottet avvisat. De återfinns i stället i reservationen, som tagit motionen på allvar. Det är en försiktighet som blivit flathet. Våra protester mot ofrihet i världen kan inte vara så urvattnade att vi vägrar ge exempel på förtryck och terror. När en motion om Sovjet behandlas bör utskottet säga något om diktaturen i Sovjet. När en motion om Sydafrika tas upp bör utskottet säga något om det förnedrande i apartheid. Motioner skall inte behandlas genom att man flyr de problem som där tas upp utan genom att man söker ha en åsikt om dem; jag kan i allt instämma med David Wirmark. Då räcker det inte att allmänt hänvisa till resolutioner i FN. Utrikesutskottet har än en gång försökt vara mer diplomatiskt än diplomaterna själva, och resultatet har blivit ett betänkande som talar genom sin generande tystnad. Naturligtvis bör vi också på ett vidare plan ta upp bristen på mänskliga frioch rättigheter i världen, men det får aldrig bli en ursäkt för att man hukar i de konkreta fallen. När vi protesterar mot ofriheten i Sovjet är det på samma gång en protest mot förtrycket överallt i världen där förtryck finns. Vi i Sverige och andra demokratier är en privilegierad minoritet. Den stora majoriteten av människor i världen lever i något slag av totalitära samhällen. När vi höjer vår röst för frihet för Sovjets folk och för de kristna där kräver vi också frihet för afrikaner som förnedras av apartheid, för greker som tvingas hylla ett koppel av förhärdade överstar, för spanjorer som måste lida under Franco, för vietnameser som ännu för några månader sedan låg under bombmattorna och för latinamerikaner som i många länder måste uthärda kombinationen av förtryck, fattigdom och förspillda möjligheter. Det går inte att med bevarad heder storma mot förtryck i ett land och försvara förtryck i ett annat. Kräver vi frihet för de religiösa som fängslas i Sovjet begär vi också samma rätt för fångarna i Portugal, Brasilien och Syrien. Föraktar vi regimen i Aten skall vi också fördöma härskarna i Moskva. Jag känner ingen respekt för dem som alltid talar om Portugals terror i Mogambique men aldrig har ett ord att säga om terrorn i Östtyskland. Jag känner lika litet sympati för dem som ständigt protesterar mot förtryck i kommuniststater men blir påfallande diskreta när de vänder sina blickar till slakten och tortyren i Angola. Friheten är en och odelbar, den är en rätt som varje människa på vår jord kan kräva av sitt land. De stora partierna i Sverige bärs upp av den demokratiska ideologin. Vi kan strida om mycket, men vi förvägrar inte varandra rätten att tala för vår övertygelse. Vi kan vara säkra på det riktiga i våra förslag — men inte så säkra att vi ett ögonblick frestas av tanken att hindra våra motståndare att kritisera dem. Friheten är ju för oss friheten för dem som tycker annorlunda. Mellan övertygelse och fanatism går den gränslinje som kommunisterna i Sovjet för länge sedan trätt över. Den övertygade vågar ta upp kampen för sina idéer i ett fritt meningsutbyte. Fanatikern kallar på polis och censur när han eller hon ser sin tro ifrågasatt. Men de som värnar sin tro med våld hamnar själva i rädslans rike. Överallt anar de konspirationer och kuppmakare. Ständigt ser de fiender smida sina ränker. Och för att öka sin trygghet skärper de förtrycket. Just därför att de fyra stora partierna bärs upp av den demokratiska ideologin är det desto mer beklagligt att socialdemokraterna vägrat skriva under de ord som finns i reservationen. För det räcker inte att dela reservationens inställning — den måste också föras fram, gång på gång, i debatten och i det parlamentariska arbetet. Många murar skiljer oss från de människor i Sovjet som fängslas och plågas för sin kristna tro. Vi kan göra en sak för dem: vi kan föra deras ord vidare i ett fritt land, vi kan göra deras öden kända här hos oss. För om man gör det i många länder bildar vi också en internationell opinion, som regimen i Sovjet måste ta någon hänsyn till. Vi skapar en bit av ett moraliskt stöd för de tusentals medborgare i Sovjet som i ofattbart mod kräver att få leva sitt liv och bekänna sin tro på sina egna villkor. Den svenska riksdagen tar inga som helst risker genom att ansluta sig till reservationens ord. Men vi kan hjälpa de kristna som fängslas och förtrycks genom att ständigt tala om dem och för dem. Vi kanske inte kan göra mycket, men det vore en skam om vi inte gjorde det vi kan.

Fru talman! Det torde vara helt klart att judarna i Sovjet under en lång följd av år befunnit sig i en mycket pressad situation. Man behöver inte enbart hänvisa till vittnesbörd från emigrerande judar. Det finns en rad skrifter som med myndigheternas goda minne på det grövsta sätt attackerar och diskriminerar judiska sovjetmedborgare. Trofim Kittjko är en sådan författare, som 1968 fick utmärkelse av Ukrainas högsta sovjet ”för sina insatser i den ateistiska propagandan”. Även om läget för de judiska sovjetmedborgarna fortfarande är pressande, så har man dock kunnat förmärka en viss lättnad tidvis. Så var det de sista månaderna i fjol, då åtskilliga fick dispens från de höga utvandringsavgifterna. Man anser att denna utveckling i avsevärd grad hör samman med den reaktion som kommit till uttryck i opinionerna både i Europa och i Amerika. De icke registrerade — begreppen därvidlag har herr Stålhammar tidigare utrett för oss — och förföljda kristna samfunden har inte på samma sätt uppmärksammats av världsopinionen. För dem har det inte heller blivit någon förändring. Fortfarande får många kristna bekännare tillbringa år efter år i arbetsläger med hård regim, andra inspärras på mentalsjukhus. Det enda brott de har begått är att de utan tillstånd bekänt sin tro på sin Herre och Frälsare och försökt påverka andra, t.ex. sina barn. Det är brottet. Det är så lätt att tala i allmänna ordalag och med siffror om sådana här problem. Jag tror att man måste få konkretion, så att man har möjlighet till någon blygsam identifikation med de problem och de människor det gäller. Låt mig ta ett par exempel bara. David Davidovitj Klassen, född 1927, gift, sex barn, har redan fyra gånger berövats friheten för sin kristna aktivitets skull. Senast arresterades han den 27 oktober 1970 och dömdes till tre års arbetsläger med hård regim. Han har lyckats få ut ett brev till sin hustru, där han berättar om hur han har det med sitt arbete, med sin sjukdom och med sin svält. Men brevet vittnar också om hans okuvliga kristna tro och om hans livsvilja. En liten parentes — som kan vara allvarlig nog — i all sin anspråklöshet: ”Vi gläder oss redan åt att vi hittat brännässlor, och i dagarna ska vi koka oss en illegal soppa”, skriver han. Konstnärsparet Jurij och Lena Titov, ortodoxa kristna, målade kristna motiv. De blev inspärrade på mentalsjukhus, där man påtvingade Jurij injektioner för att försvaga och förändra hans personlighet. Vid ett tillfälligt politiskt töväder fick de möjlighet att bli förpassade ur landet för att undgå martyrglorian, och de hamnade i Rom. De hade lyckats förhandla sig till att få med sig en del av sin produktion — en blygsam del av deras livsverk — men när de kom fram och vecklade upp paketen var samtliga tavlor förstörda av syra. De här företeelserna och denna utveckling strider, fru talman, uppenbart mot dekretet från folkkommissariernas råd 1918 — en ryska revolutionens Magna charta som i många stycken påminner om Förenta nationernas konvention om de mänskliga rättigheterna. Detta är måhända orsaken till att Sovjetunionen inte har ratificerat FN-konventionen — man har den faktiskt redan i sin egen konstitution. dokumenteras inte bara av utsmugglade brev från fångläger eller emigranters vittnesbörd. Läser man den senare ”Förordningen om religiösa föreningar”, förstår man att förföljelse måste bli resultatet, eftersom det måste vara svårt att vara kristen utan att vara s.k. lagbrytare. Förordningen förbjuder söndagsskola och barnarbete, undervisning av ungdom i kristendom och t.o.m. hjälparbete. De lokala myndigheterna har rätt att efter eget gottfinnande avlägsna enskilda personer, präster och styrelseledamöter och sätta in andra personer i deras ställe. Man förstår kanske att många församlingar har valt att inte registrera sig utan att gå under jorden för att slippa kompromissa med sin religiösa övertygelse. Myndigheterna har också i många fall avslagit ansökningar om registrering för att på det sättet provocera församlingarna till illegal verksamhet, som sedan i andra hand skall kunna angripas med s.k. lagliga medel. När man vet att detta är vanlig verklighet för mängder av människor måste jag, liksom de andra talarna här, säga att utskottsbetänkandet med anledning av våra motioner ter sig lamt och blekt.

Att detta inte gjorts kan te sig märkligt därför att regeringen i andra fall ju inte har hesiterat att ta till storsläggan, exempelvis när det gällde USA:s övergrepp i Vietnam. Då skrädde man inte orden, men den gamla kulturnation, som vi själva har inpå knutarna, känner man uppenbarligen inte samma ansvar för. Vi har ändå inte krävt några ovettiga ting av regeringen, utan bara en hovsam men bestämd kontakt för att göra sitt inflytande gällande för trosfränder i det stora landet i öster. Vårt land har blivit asyl för många förföljda från kommunistiska öststater. Det borde förpliktiga till något mer än bara artig diplomatisk umgängelse på ministernivå — så sant vi själva gör anspråk på att representera en gammal kristen kulturnation.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

Fru talman! Vid några tillfällen under min riksdagstid har jag försökt att aktualisera den fråga vi nu behandlar. Vid en interpellationsdebatt med dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson redovisade jag i ett längre inlägg det material som bl.a. Slaviska missionen ställt till förfogande. Jag anförde från detta dokument, som Rådet för de fångnas släktingar skickat till bl.a. FN:s generalsekreterare, en del fakta om de kristnas situation i Sovjetunionen. Innehållet i detta gripande dokument borde få alla som vill kämpa för rättvisa att reagera kraftigt. Trots att förhållandena inte har förbättrats sedan denna interpellationsdebatt skall jag inte upprepa vad jag då framförde — det ligger i linje med vad herr Wirmark och herr Stålhammar har anfört — utan jag hänvisar bara till debatten. I olika sammanhang har företrädare för vårt land givit uttryck för det svenska folkets solidaritet med uttalanden om de mänskliga rättigheterna såsom de är utformade i FN:s stadga. Analogt med dessa solidaritetsförklaringar reagerar vi mot ofrihet och förtryck var helst de förekommer. Vi har protesterat mot rasförtrycket i Sydafrika, militärregimen i Grekland, kriget i Vietnam osv. Trots alla strävanden för att eliminera brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer det dagligen övergrepp mot enskilda människor och folkgrupper i olika delar av världen. Till dessa övergrepp hör förföljelsen av de kristna i Sovjetunionen. Därför är det naturligt att vi reagerar och protesterar också mot denna. Kunde vi göra det så högt och på sådant sätt att de makthavande i Sovjet hörde det och tog hänsyn till det, vore målet nått. Ett enigt riksdagsuttalande vore av stort värde och skulle säkert påverka myndigheterna i Sovjetunionen. Och skulle vi inte kunna åstadkomma ett enigt riksdagsuttalande, inte minst med tanke på den enighet som kommit till uttryck när det gällt andra delar av vår värld? En annan väg vore att våra representanter i FN på allvar aktualiserade det påtalade förhållandet utan att förtröttas. Både statsministern och utrikesministern träffar nu och då de ryska ledarna. Vad vore mera naturligt än att de vid något tillfälle tog upp denna fråga i ett allvarligt samtal? De fängslade personerna, som enligt vår mening inte gjort något straffbart, deras anhöriga och den kristna församlingen i Sovjet väntar på en snar hjälp från alla som kan hjälpa på det sätt som är möjligt.